Herr talman! Efter att ha lyssnat till vissa borgerliga talares inlägg i denna debatt är man ännu mera förbluffad över den ynkliga position som vissa kretsar intagit när det i Förenta staterna har uttryckts missnöje över erkännandet av Nordvietnam och över det planerade Vietnamstödet. Vad som hotar neutralitetspolitiken är inte den svenska Vietnaminställningen utan vissa borgerliga partiers och finansintressens inställning att svensk utrikespolitik skall böja sig för utländska stormakter. Efter debatten måste man tyvärr även konstatera att regeringen inte vill ge ett omedelbart och villkorslöst stöd till Nordvietnam och till den nya revolutionära regeringen i Sydvietnam. Man vill tills vidare begränsa sig till s.k. humanitär hjälp. Utrikesministern har inte besvarat frågan varför inte villkorslöst stöd kan ges i varje fall till Nordvietnam. Det är väl inte så att regeringen i tysthet accepterar den ame rikanska och borgerliga kritiken som säger att ett sådant stöd skulle strida mot neutraliteten? Det kan vara svårt att fastställa skillnaden mellan olika former av stöd. I Nordvietnam finns förutsättningar för alla former av stöd för närvarande, och jag förstår inte riktigt varför man skall begränsa stödet under en viss etikett. När det gäller frågan om erkännande av den nya revolutionära regeringen i Sydvietnam har inte mycket sagts i debatten. Vår ståndpunkt har jag redovisat. Den kommer så småningom att accepteras av alla partier. Utrikesministern hänvisade i sitt svar till ett utlåtande från utrikesutskottet. Detta utlåtande innehåller ungefär samma formuleringar som under en lång rad av år förekom i svar på våra krav om erkännande av Nordvietnam. Formuleringarna gäller nu den nya revolutionära regeringen i Sydvietnam. Även på den punkten tror jag att utrikesutskottet kommer att få ändra inställning. Till dem som ännu inte vill vara med om ett erkännande av den revolutionära regeringen i Sydvietnam vill jag ställa frågan, om de åtminstone inte omedelbart vill helt bryta med Saigonjuntan. Posten som svenskt sändebud i Saigon är som bekant vakant och det är mycket bra. Vissa — i varje fall formella — relationer förefaller att finnas kvar. Vi borde, herr utrikesminister, göra rent bord när det gäller relationerna till juntan i Saigon.

Herr talman!

Någon sådan över ensstämmelse finns faktiskt inte. Det var värdefullt att utrikesministern för kammaren återgav de båda avsnitt som han läste upp ur sitt anförande. I första avdelningen av anförandet görs nämligen ett påpekande om vilka åtgärder som omedelbart kan vidtagas. I den andra delen talar han, såsom var och en av oss kunde höra, om det mer långsiktiga biståndet, och i omedelbar anslutning till detta lämnas uppgiften om de 200 miljoner kronorna. Detta måste, milt uttryckt, vara ägnat att väcka missförstånd. Om utrikesministern hade använt samma ord som statsutskottet gjort och som han själv gjorde i interpellationssvaret, skulle sådana missförstånd inte ha behövt uppkomma. För övrigt göres statsutskottets uttalande om bistånd före och efter krigets slut — och det är kanske något som även herr Hermansson bör observera — under den klara och tydliga rubriken »humanitärt bistånd». Självfallet delar vi den allmänna enighet som råder kring förhoppningarna om att kriget skall ta slut så snart som möjligt.

Jag tror att debatten här också varit välgörande på det sättet att den klargjort att enigheten nu är mycket stor, vilket den inte var dagen efter Torsten Nilssons anförande på den socialdemokratiska partikongressen. Jag vill tillåta mig att rikta en vädjan till utrikesministern om att han skall fortsätta den na debatt i första kammaren, där jag vet att hans uttalande också varit föremål för stark kritik. Jag gör det eftersom våra möjligheter att här i kammaren fortsätta debatten på detta stadium är uttömda.

Herr talman! Herr Nilsson har vid ett par tillfällen tagit upp en helt ovidkommande fråga, nämligen frågan om vid vilket tillfälle jag för moderata samlingspartiet, herr Wedén för folkpartiet och man inom oppositionen över huvud taget skulle ha reagerat på herr Nilssons tal. Detta utgör inte den springande punkten, utan den är att det både inom och utom landet blivit en offentlig reaktion, vilken grundat sig på att utrikesministerns tal uppfattats på ett sätt som givit anledning till missförstånd rörande vår neutralitetspolitik. Det är det allvarliga i hela denna diskussion, inte uttalanden från en och annan av oss som gjorts i tidningar, i radio eller i TV. Debatten gäller herr Nilssons eget tal liksom även, såsom jag har observerat, herr Nilssons presskonferens som innehöll åtskilligt av intresse. Utrikesministern har visserligen försökt skylla på pressen och sagt att det varit fråga om felreferat. Det har emellertid sedermera blivit klarlagt av Sverikes Radio att utrikesministerns uttalanden var korrekt refererade, och därför spelar också presskonferensen en betydande roll. Jag vill sluta med att säga att orsaken till att jag inte använder lika bestämda och hårda ord som jag hade anledning att göra tidigare är att utrikesministern och även statsministern nu vidgått att det var fråga om ett missförstånd. Detta missförstånd uppstod enlig min mening även i Sverige, inte bara i utlandet. Min slutsats är emellertid att en utrikesministers tal inte skall behöva bruksanvisning för att inte ge upphov till missförstånd. Själva det faktum att ett missför stånd uppstått är ett underbetyg till herr Nilssons agerande i detta fall.

Herr talman! Eftersom det råkar vara min ordinarie tur på talarlistan, vill jag säga några ord i anslutning till utrikesministerns senaste anförande. Utrikesministern frågar varför vi skall tvista om etiketten och om inte det väsentliga är att vi ger hjälp till Vietnam. Jag uttryckte precis samma mening i mitt tidigare inlägg. Det avgörande är naturligtvis att det ges ett omfattande stöd till Vietnam. Att jag tagit upp denna sak beror på att vi inte vill att etiketten på något sätt skall begränsa stödet. Har utrikesministern samma mening är jag mycket tillfredsställd. Statsutskottets utlåtande från i våras om dessa frågor har refererats flera gånger. Det finns där en punkt som enligt min mening inte tillräckligt har uppmärksammats. Utskottet refererar med fullständigt instämmande ett uttalande av utrikesministern om att vi skall försöka genomföra biståndsinsatser av betydelse för Vietnams försörjning så snart striderna i stort sett upphört. Man polemiserar således inte alls mot den satsen. Jag tycker att det måste sägas att striderna nu i stort sett har upphört i Nordvietnam och att det alltså enligt riksdagens uttalade mening finns plats för biståndsinsatser av betydelse för landets försörjning. Herr talman! Det har gått mer än sex timmar sedan dagens debatt började och vi har bara kommit till nr 4 på talarlistan. Denna takt är en smula långsam även om viktiga frågor har diskuterats. Jag tror också att det vore praktiskt att regeringens representanter väntade med att gå upp i debatten till dess att representanter för samtliga partier här i riksdagen haft ordet. Det finns alltså plats för reformer av remissdebatten. I detta anförande skall jag huvudsakligen behandla dels vissa långsiktiga frågor, dels skattefrågorna. För de borgerliga partierna har det alltid varit självklart att slå vakt om det kapitalistiska samhället och dess maktförhållanden. Det ligger så att säga i deras natur. Dessa partier har i växlande grad visat sig känsliga för de krav på modernisering av samhället som ställts av den tekniska och ekonomiska utvecklingen. De kan gå med på sociala reformkrav men hela tiden under förbehållet att genomförandet inte rubbar det bestående samhällets grundvalar. Socialdemokratin har som bekant tidigare haft en annan inställning. Den har ställt det socialistiska samhället som ett mål och därmed har den avsett något i sina grunddrag annorlunda än det samhälle där femton finansfamiljer har en avgörande ekonomisk makt. På denna punkt har det skett en förändring. Det som i dag kännetecknar den socialdemokratiska ideologin och politiken är inte främst skillnaderna gentemot de borgerliga partierna, utan att man vill stanna innanför det kapitalistiska klasssamhällets ramar. Jag gör inte denna karakteristik därför att jag vill använda remissdebatten för att gå till attack mot ett annat partis politik — det avgörande i debatten måste vara att framlägga det egna partiets ståndpunkter. Detta har jag försökt göra i tidigare anföranden och skall försöka fortsätta därmed. Men vi vet alla vilken utomordentligt viktig roll som det socialdemokratiska partiet spelat i svenskt politiskt liv under de senaste femtio åren och naturligtvis särskilt under de mer än trettiofem år som det suttit i regeringsställning. Det är därför naturligt att granska detta partis huvudlinje när man söker lösningen på de stora problem som dagens kapitalistiska samhällen brottas med — de stora och t.o.m. växande klassklyftorna, maktkoncentrationen, de ökade sociala motsättningarna, bristen på verkligt inflytande för de arbetande på arbetsplatserna och för hyresgästerna i bostadskvarteren, miljöförstöringen 0. s. Vv. Det är nödvändigt, som herr Hedlund redan framhållit i ett inlägg, att vi söker kartlägga utvecklingstendenserna för framtiden. Från socialdemokratiskt håll fördes tidigare en mycket självbelåten propagande om Sverige som ett färdigt »Schlaraffendland», som det goda folkhemmet, välfärdsstaten, skolexemplet på den demokratiska socialismens seger. Den har man nu tvingats moderera. Lovorden klingade alltför falskt mot bakgrunden av de stora problem som finns kvar att lösa. Nu måste socialdemokratin föra fram en kritik som riktar sig mot följderna av den politik som man själv drivit under flera årtionden. Huvudlinjen i agitationen är nu att medge problem och brister och att tala om en konsekvent och långsiktig strävan som undan för undan utvidgar demokratin, avskaffar klasskillnaderna och bär socialistisk frukt. Den svenska utvecklingen sägs visa att reformismens väg är den bästa. Fakta tycks mig emellertid tala ett annat språk. Det räcker nämligen inte med att hänvisa till att Sverige anses ha den näst högsta nationalprodukten per innevånare i världen. Om man accepterar detta som avgörande bevis skulle ju nationalproduktens höjd i Förenta staterna, där den är högre, kunna sägas visa att dollarkapitalismens väg är den bästa, och det tror jag inte att den svenska socialdemokratin vill hävda. En värdering måste givetvis göras som innesluter en rad andra förhållanden och som också går in på frågan om en annan politik varit möjlig. Den svenska arbetarrörelsen har genom målmedveten kamp nått många viktiga resultat. Den har erövrat allmän rösträtt, höjda reallöner och kortare arbetstid, förbättrade utbildningsmöjligheter och ett socialt grundskydd för flertalet medborgare — och det är viktiga erövringar. Men utvecklingen under de senaste årtiondena är motsägelsefylld och uppvisar många negativa drag. Den höjda materiella standarden har vunnits endast genom ökad hets i arbetet, förslitning av arbetskraften, yrkesskador och hälsorisker. Det har inte blivit någon utjämning av de ekonomiska klasskillnaderna. Ett stort låglöneproletariat existerar. Särskilt den medelålders och äldre arbetskraften drabbas hårt av avskedanden, arbetslöshet och omställningsproblem i samband med den kapitalistiska s.k. strukturrationaliseringen. Norrlandslänen har länge behandlats som ett kolonialt område. Människorna har drivits från sin hembygd eller tvingats till långvarig arbetslöshet därför att kapitalets profitintressen ansetts kräva det. Förgiftningen av naturen och det kommersiella vanställandet av stadskärnorna är också en direkt följd av profitjakten. Allt flera har blivit medvetna om det oriktiga i påståendena om att klasssamhället kunde avskaffas och jämlikhet skapas men kapitalismen vara kvar. Den växande opinion som nu vänder sig mot rovdriften av människor, natur och samhällsmiljö kräver att andra grundläggande värderingar, andra normer, andra regler skall vara bestämmande. I denna opinion växer alltmer insikten om att en grundläggande förändring av samhället är nödvändig, om sådana nya värderingar skall kunna göra sig gällande, och den opinionen skräms sannerligen inte av att herr Wedén betecknar den som nymarxistisk. Det är här den socialdemokratiska politiken enligt vår mening icke räcker. Den förutsätter numera att den kapitalistiska produktionsordningen skall bevaras. Den bygger på samverkan mellan det s.k. privata näringslivet, storfinansen och de socialdemokratiska l1edarna som representanter både för staten och för viktiga organisationer. Visst kan en rad reformer fortfarande genomföras — och måste genomföras — inom det nuvarande samhället. Man kan ändra familjelagstiftningen, genomföra utbildningsreformer, skärpa förmögenhetsbeskattningen, förbättra pensionerna, ge bättre lokaliseringsstöd till Norrland o.s.v. Allt detta kan och måste man göra. Men det löser inte frågan om den fortgående ekonomiska maktkoncentrationen och dess följder. Det löser inte heller frågan om själva de lagbundenheter som lett till de stora klyftorna i fördelningen av inkomster och förmögenheter. Och det löser inte frågan om den typ av arbetslöshet som skapas av kapitalismen i dess nuvarande utvecklingsstadium. Dessa stora problem kan inte lösas på grundval av samverkan mellan arbetarrörelsen och storfinansen. Deras lösning är endast möjlig om arbetarrörelsen tar upp kampen för att bryta storfinansens maktställning. För att de arbetande skall få makten i företagen krävs det att kapitalets makt avskaffas. För att den grundläggande bristen på jämlikhet — att några äger produktionsmedel, kapital, medan den stora majoriteten tvingas sälja sin arbetskraft — skall kunna avskaffas måste det kapitalistiska systemet ersättas med ett socialistiskt. Bara på den vägen lär det, herr Gustafson i Göteborg, vara möjligt att avskaffa exploateringen av varje människa. I kampen för dagskraven finns precis samma frontställning, och den har mycket vältaligt, tycker jag, illustrerats av den Vietnamdebatt som har förts här. Solidaritet med de folk och rörelser som kämpar för nationell och social frihet bör enligt vår mening vara riktningsgivande för den internationella politiken. Men det finns också en annan form av internationell solidaritet, den mellan kapitalägarna och utsugarna, som kommer till uttryck. Hot om bojkott och högljudda rop om den. svenska utrikespolitikens skadlighet har förekommit även från företag som vill dra profiter ur de portugisiska kolonialkrigens bloddränkta marker. Jag vill uttrycka förhoppningen att det svenska stödet till Frelimo, PAIGC och andra befrielserörelser snabbt ökar i enlighet med den positiva inställning som riksdagen visade i våras bl.a. till kommunistiska motioner. De kommersiella intressenas möjligheter till sabotage av folkens solidaritetskamp är emellertid forfarande stora. Man kan ta de svenska relationerna till Grekland som exempel. Regeringen, de politiska partierna, fackföreningsrörelsen och ungdomsorganisationerna, den stora majoriteten av det svenska folket, har fördömt den = militär-fascistiska juntan i Aten. Men de kapitalistiska företagen struntar i denna inställning och har starkt ökat importen från Grekland under de senaste åren. Första halvåret 1967 uppgick denna import till Sverige till 14,5 miljoner kronor, motsvarande tid 1968 till 22,1 miljoner kronor och 1969 till 39,9 miljoner kronor. Ökningen utgör alltså på dessa år 175 procent. De svenska företagens handelspolitik understödjer och vidmakthåller den grekiska fascistjuntan samtidigt som regering och riksdag anser att Grekland bör uteslutas ur Europarådet. Även på den allmänna valutapolitikens område har vi det senaste året sett hur kapitalistiska intressen saboterat uppfyllandet av målsättningar som folkvalda organ uppställt. Den starka nedgången i Sveriges valutareserv är till väsentlig del en direkt följd av spekulation och kapitalflykt. Kapitalexporten beräknas i år komma att ligga väsentligt högre än 1968. Även om vissa skärpningar har gjorts när det gäller valutakontrollen har de kommit sent och är otillräckliga. Jag vill erinra om att från vårt partis sida vid upprepade tillfällen framförts krav om skärpta valutaregler och om kontroll över kapitalexporten. De har tidigare helt avvisats av finansministern, men denne har nu tagit ett steg mot en sådan hårdare kontroll. Vi anser att steget skulle ha varit längre och tagits mycket tidigare. Då hade avtappningen av valutareserven väsentligen kunnat begränsas. De s.k. fria kapitalrörelserna är uttryck för det privata kapitalets jakt efter högsta möjliga profit. Vi anser inte att det är en verksamhet som på något sätt förtjänar att uppmuntras. Den har starka negativa sidor som sammanhänger både med följderna av att kapital försvinner ur landet samtidigt som stora behov finns och med inflyttningen av utländska kapitalintressen. Om Sverige blir medlem i EEC blir kapitalets makt i dessa avseenden ännu större. Det är viktigt att opinionen mot en svensk EEC-anslutning inte slår sig till ro, därför att det för närvarande existerar stora svårigheter att utvidga detta ekonomiska och politiska block. Läget kan snabbt förändras. Förberedelserna för ett svenskt inträde fortsätter. Man är till och med beredd att riskera den nordiska ekonomiska unionen för att göra denna strömlinjeformad för en framtida EEC-anslutning. Det är ett ansvarslöst spel som sålunda bedrivs. Vårt partis inställning till ett ekonomiskt samarbete i Norden är positiv. Vi anser att det finns betydande fördelar för löntagarna i alla de nordiska länderna att utvinna ur en samverkan. Från den synpunkten är det anledning att söka komma till ett snabbt resultat. Skulle t.ex. inte den kraftiga ökning av köttpriserna, som husmödrarna i vårt land upplever, kunna motverkas genom att en gemensam nordisk marknad för jordbruksprodukter skapas? En sådan marknad får emellertid inte innebära en diskriminering gentemot länderna i tredje världen. Det är utomordentligt nödvändigt att inga åtgärder vidtas som ännu mer försvårar u-ländernas handelsmöjligheter. Tvärtom måste det nuvarande handelsmönstret, som gynnar de rika länderna, radikalt förändras. För närvarande gör sig tendenser märkbara till en stegring av priser, hyror, taxor och skatter på olika områden. Ökningen av penninglönerna genom avtalsrörelsen hotar att ätas upp om denna utveckling får fortsätta. En räntesänkning kan spela en viktig roll för att hålla tillbaka prisstegringen, möjliggöra en sänkning av hyrorna och motverka kostnadsökningar för kommuner och landsting som ger utslag i höjda kommunala skatter. Det är ett allmänt bekant faktum att den kommunala inkomstskatten och mervärdeskatten är de skatteformer som hårdast tynger de lägre inkomsttagarna. Den direkta statsskatten spelar däremot mindre roll.

Det är kommunalskatterna och den indirekta skatten som i främsta rummet bör angripas. Vårt parti har länge förespråkat — och gör det också i dag — att kostnadsfördelningen mellan staten å ena sidan och landsting och kommuner å andra sidan måste ändras. Staten bör överta kostnaderna för sjukvården, skolan och barnstugorna samt ge grundbidrag till pensionärernas bostadskostnader, så att en likvärdig standard uppnås i olika kommuner. I stället för att minska den indirekta beskattningen vill finansministern öka mervärdeskatten med 4 procent. De borgerliga partierna har som bekant under ett antal år drivit samma linje. De på detta sätt ökade inkomsterna skall användas för att upp till vissa inkomstgränser lindra de direkta statsoch kommunalskatterna. Herr Sträng har ännu givit endast få detaljer om den skatteoperation han vill utföra, och den slutgiltiga värderingen måste givetvis anstå till dess planen är känd i sina enskildheter. Om den skulle visa sig innebära en betydande förskjutning i skattebördornas fördelning, så att bördorna väsentligt lättas för de lägre inkomsttagarna men väsentligt ökas för högre inkomsttagare, förmögenhetsägare, spekulanter och kapitalistiska företag, så har den vårt bifall. Vi fruktar emellertid att samtliga dessa delar inte ingår i den bild finansministern har för ögonen. Bolagsbeskattningen har i flera avseenden mildrats under de senaste åren. Någon skärpning har icke heller nu annonserats av herr Sträng. När det gäller beskattningen av stora förmögenheter och arv skall tydligen en viss uppstramning ske, vilket sannerligen inte är för tidigt. Också här har tendensen under ett antal år varit lindring. Men förhoppningarna på krafttag är inte särskilt stora; varje gång finansministern yttrar sig om dessa frågor försvarar han en låg beskattning av de stora arven och förmögenheterna. Han hänvisade häromdagen till sina erfarenheter som lantarbetare och förklarade att »>man skall sköta mjölkkon, men inte slakta den». Bilden har använts tidigare i skattedebatten och i den ekonomiska debatten men knappast från socialdemokratiskt håll. Den filosofi som den uttrycker är av helt borgerligt slag. Ett både mera realistiskt och mera socialistiskt perspektiv hade en tidigare socialdemokratisk finansminister, nämligen Ernst Wigforss, som energiskt talade för en betydande skärpning av särskilt arvsskatten som ett medel för att »>åvägabringa en begränsning av de stora förmögenheterna och en jämnare fördelning av egendomen». Jag anser att en sådan syn på skattepolitiken bättre överensstämmer med löntagarnas intressen och med jämlikhetens ideal än den som den nu sittande socialdemokratiska regeringen hittills givit uttryck åt.

Herr talman! Till herr Hermansson vill jag säga att jag inte tror att någon av dem som tidigare i dag från kammarens talarstol företrätt socialdemokratin anser att vårt land är något Schlaraffenland där den demokratiska socialismen nu har genomförts. Vi arbetar alla, var och en på sitt håll, för att avhjälpa de brister som finns. Även i höst är situationen gynnsam så till vida att vi har en högkonjunktur. Herr Hedlund sade att det rådde en högkonjunktur även 1968. Den högkonjunkturen var emellertid ganska ojämnt fördelad, och i stora delar av landet var situationen besvärlig. Nu kan vi notera bättre siffror för sysselsättningen även i avfolkningsbygderna än vid samma tid förra året.

I mina egna hemtrakter har vi upplevt hur den dominerande industrin lägger ner industrier utan att erbjuda något annat i stället, och rationaliseringen går hårt fram över de enheter som finns kvar. Det har t.o.m. hänt att ett företag som lägger ned en fabrik inte vill avstå markområden och hamnanläggningar, som industrin har betjänat sig av, för att lämna plats åt privata eller kommunala företag som önskar träda till. Det måste väl närmast betraktas som asocialt att inte bara lägga ned sin egen verksamhet, kanske av skäl som är starka, utan även försöka hindra andra att reindustrialisera den ort man lämnar. Det finns ändå någon smolk i glädjebägaren. Vi fick helt nyligen veta att det inte skulle bli någonting av de isbrytaravgifter som hade aviserats, men för bara några dagar sedan kom meddelande om att järnvägen vill höja sina taxor på ett anmärkningsvärt sätt. Trafikpolitiken diskuterades på den socialdemokratiska partikongressen, som har givits stor plats under debatten i dag. Kommunikationsministern gjorde då klart att de utredningar om dessa frågor som pågår skulle påskyndas, men ingen hade väl väntat att en taxehöjning skulle föreslås så snart efter denna utfästelse. Nu kan det sägas att järnvägsstyrelsen har till uppgift att sköta sin verksamhet enligt de regler som regering och riksdag har fastställt, men jag anser att kravet på samband mellan regering och järnvägsstyrelse borde sättas litet högre än som har skett i detta fall.

Det har också kommit en stark reaktion från de anställda vid järnvägen, som inte kan uppfatta utvecklingen som särskilt lovande för framtiden. Jag tycker det finns anledning att säga detta när vi nu ändå har så många ljusa erfarenheter av de initiativ som har tagits. Lokaliseringspolitiken har under åratal diskuterats här i kammaren. Centerpartiet har tillerkänt sig upphovsmannarätten till denna politik, men vi andra vill inte hålla med om det. Herr Hedlund sade att hans parti började driva lokaliseringspolitik för 25 år sedan, men jag saknar nog litet balans hos centerpartiet i de här frågorna.

Vidare talas det om svårbemästrade, ofta olösliga problem. Vårt land är stort till ytan, men befolkningen är ganska fåtalig. Utlänningar säger ofta att vi måste vara lyckliga som bor i ett så stort land och är så få — våra miljöproblem, våra svårigheter med luftoch vattenföroreningar och hela trafikproblematiken måste vara så mycket enklare än på andra håll. Kommer man till den europeiska kontinenten — exempelvis Holland och Belgien — eller till Fören ta staterna, märker man vilka idylliska förhållanden som råder i vårt land. Centerpartiet finner det emellertid förenligt med sina intressen att driva denna litet väl dramatiska linje, som närmast framstår som litet löjlig. Sedan talas det om att man vill ha en planering. Det vill vi väl alla, men frågan är hur den skall utformas. Vi vill ha en rejäl planering i våra primärkommuner, och vi vill också ha en riksplanering som gör skäl för den benämningen. Centerpartiet understryker emellertid särskilt att man vill ha en planering på länsnivå. Det överensstämmer kanske med den linje i fråga om länsdemokrati, som man har bundit sig för, men vi får inte överskatta möjligheterna att planera länsvis. Jag har gärna velat påpeka detta, eftersom jag tror att debatten kan få slagsida om vi alltför beredvilligt biträder centerns funderingar.

Detta betyder givetvis inte att vi bör kasta yxan i sjön och inte göra allt vad vi kan var och en på sitt håll för en industrialisering av avfolkningsorterna. Ett stort samhälleligt kapital är redan investerat där och skulle bli helt värdelöst om utflyttningen fick fortsätta ohejdat. Herr talman! Trots att statsministern ganska grundligt har gått igenom problematiken rörande oppositionen och partikongressen anser jag mig ha anledning att också anföra några synpunkter härpå. Redan efter valet 1968 började en diskussion om att man var på väg mot en enpartistat. I Expressen den 9 oktober 1968 skrevs följande: »Det väsentliga är tvärtom att se till att den förlängda socialdemokratiska dominansen vid regeringsmakten inte tillåts förlama en verkligt fri debatt och en öppen, orädd information. Endast om vi bevarar de senare skyddar vi den svenska demokratins möjligheter att överleva också den förlängda enpartidominansen.> Vad är det som har förlamat oppositionen? Det finns väl olika skäl för det. Ett skäl har väl varit det sönderfall och den upplösning som mittpartisamverkan har undergått särskilt denna sommar, då mitt under sommarstiltjen Bertil Ohlin angrep Hedlund och en mindre kalabalik utbröt som vi ju alla kan erinra oss. Men det är naturligtvis också bristen på ett program hos oppositionen som har gjort, att handlingskraften har förlamats och att oförmågan i sig själv har givit upphov till en propaganda om denna enpartidominans och denna enpartistat.

Alldeles uppenbart är att vi inom det socialdemokratiska partiet skulle sätta värde på en samlad opposition med klara alternativ som kunde erbjudas väljarna. Denna debatt har fortsatt under hösten i år. Det har naturligtvis varit en mycket stor källa till irritation. När till och med de borgerliga tidningarna under en följd av dagar hyllade den avgående statsministern och socialdemokratin på det sättet fick mycken publicitet steg irritationen. Även partikongressen fick mycken publicitet. Det be rodde dels på det väntade partiledarskiftet, dels på de stora händelser som inträffade, de debatter som förekom, de meningsbrytningar i viktiga politiska angelägenheter som kom till uttryck. Herbert Wehners besök var en sådan publicitetsskapande sak som väl betydde en hel del liksom även Nyereres besök i slutet av kongressveckan. Detta blev naturligtvis alldeles för mycket för de borgerliga politikerna och väl även för många borgerliga journalister.

I Expressen skrevs sålunda följande: »När man talat med oppositionspolitiker de senaste åren har de ofta brukat ta upp den fantastiska politiska klimatförändring som de upplevde efter 1966 års val och fram till valet 1968. Medan de tidigare haft stora svårigheter att få fram uppgifter vid sidan av de rent rutinmässiga från statsförvaltningen, inträffade det plötsligt att tjänstemän på olika håll i förvaltningen spontant kom och erbjöd dem hjälp i olika sammanhang, spontant levererade ett material som kunde vara nyttigt för ett oppositionsparti i arbetet på att skapa ett politiskt alternativ. Allt detta tog ett hastigt slut den 15 september 1968.» Skulle nu detta vara sant, som man väl inte vet med tanke på den källa ur vilken det är hämtat, vore det ganska upprörande. Då skulle en stor stab av tjänstemän i hög grad vara opportunister. Det korrekta uppträdandet är väl att man lämnar ut de uppgifter som är officiella och som man har rätt att offentliggöra, och det skall man göra hur än valresultatet blivit. Blir det en annan regering ställer man givetvis samma krav på integritet och objektivitet hos tjänstemännen. Har de däremot anförtrotts arbetsmaterial med rent politisk inriktning är det i hög grad illojalt om de går till borgerliga politiker, politiker i oppositionen, och erbjuder detta material vilket, som det står i Expressen, »kunde vara nyttigt för ett oppositionsparti i arbetet på att skapa ett politiskt alternativ».

Man frågar sig också hur det kom sig att denna kongress gjorde ett så oerhört starkt intryck dels på dem som var närvarande, dels på många socialdemokrater ute i landet, men tydligen också på många företrädare för oppositionen. Man kan väl finna förklaringen i Svenska Dagbladet av den 6 oktober där det görs en analys av dels det starka intresset och engagemanget, dels det socialdemokratiska partiets styrka och framför allt återhämtningen efter valet 1966. Svenska Dagbladet skriver bl.a. följande: »Socialdemokratin bygger sin styrka främst på att den bärs upp av så många övertygade människor, att folkrörelsekaraktären alltjämt är omisskännlig.

Det är klart att det för den som står främmande inför en sådan rörelse kan verka skrämmande och att man kan missuppfatta vad som där sker, men jag tycker att det är ganska befängt att mena att riksdagen och dess organ på något sätt skjutits åt sidan.

Vi hoppas även att det budgetarbete som kommer att inledas under hösten skall leda till att vårriksdagen också skall bli i tillfälle att ta ytterligare några steg framåt.

Herr talman! Debatten om den regionala obalansen engagerar allt fler människor. I början var vi inom centerpartiet rätt ensamma om att påpeka vilka resultat som kunde väntas om koncentrationstendenserna fick fortsätta. Vi framställdes ofta som storstadsfientliga när vi krävde medvetna åtgärder för att i tid hejda utvecklingen. Numera bärs kravet på en bättre balans upp av en mycket bred opinion, och detta krav har starkt stöd bland befolkningen i de största tätortskoncentrationerna. Trots alla tänkbara ansträngningar har man inte lyckats bygga ut nödvändiga servicefunktioner i den takt som tillväxten krävt. Det är svårt för de enskilda människorna att se, att en ytterligare befolkningsökning «skulle kunna ge fördelar och möjligheter, som det nuvarande befolkningsunderlaget inte skulle räcka till för. Från de enskilda människornas synpunkt finns ett klart gemensamt intresse av att få en bättre balans mellan landets olika regioner. Det är väl ändå den enskilda människan och hennes situation som skall vara utgångspunkten för vårt handlande. Jag avser inte att ge mig in på någon mera omfattande historieskrivning när det gäller regeringens handlande i dessa frågor.

Man har inte varit rädd för att utnyttja sin makt, sitt övertag och sina parlamentariska möjligheter. När det gäller lokaliseringsoch regionpolitiken har det varit precis tvärtom. Inte förrän i mitten av 1965 infördes efter ett flertal påstötningar den nu gällande lokaliseringspolitiken. Vi har inte kunnat märka några egentliga initiativ från regeringens sida för en utveckling av den införda lokaliseringspolitiken. Inför framstötar om förbättringar, bl.a. från vårt håll, har man sagt nej och hänvisat till behovet av utredningar o.s.v. Enkelt uttryckt har ovilja till nya initiativ, försiktighet och tvehågsenhet präglat regeringens handlande i detta avsnitt. Då man nu ser följderna av den förda politiken och då opinionens tryck är starkt och för varje dag växer sig starkare kan man märka en ökad aktivitet från regeringens sida när det gäller lokaliseringsoch regionpolitiken, och detta är bra. I debatten framhålles då ofta att det är nödvändigt med ett ökat samhällsinflytande över dessa frågor. För egen del vill jag säga, att det inte råder något tvivel om att vi måste skaffa oss en bättre samhällsplanering. Men denna får inte bli bara teknik och matematik. Framför allt måste planeringen ske mot bakgrunden av en fast målsättning, och de avgörande investeringarna måste underordnas denna målsättning. Ordet riksplanering förekommer allt oftare och i skilda sammanhang. Detta begrepp är långt ifrån entydigt, och det pågår utredningar om hur en sådan planering bäst skall kunna genomföras. Men redan nu finns möjligheter till central styrning av olika resurser mellan och till olika regioner i vårt land. Det kan gälla lokaliseringen av högre utbildningsanstalter, det kan gälla styrning av industrietablering genom tillståndsgivning vid användande av investeringsfonderna, det kan gälla styrning av arbetskraften genom arbetsmarknadspolitiken, det kan gälla fördelningen av kommunikationsresurserna 0. s. Vv. I alla dessa frågor har regeringen ett avgörande inflytande, och just därför har regeringen också ett påtagligt och ofrånkomligt ansvar för den hittillsvarande utvecklingen. I detta sammanhang vill jag påminna om vägverkets skrivelse till länsstyreiserna i somras. I denna skrivelse anges vilka medelsramar som de olika länen disponerar för planering för vart och ett av åren fram till 1974, både vad avser byggandet av riksvägar och vad avser byggandet av länsvägar. För riksvägarna innebär femårsplanen att totalbeloppet per år för hela riket ökar från 353,3 miljoner till 446,6 miljoner. Motsvarande belopp för länsvägarna innebär en minskning från 152,5 miljoner till 88,7 miljoner kronor. Redan detta är oroande. Men går man vidare och studerar fördelningen mellan de olika länen är tendensen mycket klar. I fråga om byggandet av riksvägar finner man att Stockholms län får en ökning från 50,6 till 103,6 miljoner samt att Södermanlands län kan räkna med en minskning från 14,5 till 2,5 miljoner och Kalmar län med en minskning från 9,2 till 3,8 miljoner. Göteborgs och Bohus län får en ökning från 23,9 till 54 miljoner med en topp på 70 miljoner kronor för det näst sista planåret. Värmlands län måste inrikta sin planering på en minskning från 17,3 till 13,6 miljoner. Mitt eget län, Västernorrlands, skall få en minskning från 29 till 10,9 miljoner, d.v.s. med två tredjedelar, Västerbottens län en minskning från 7,2 till 4,5 miljoner. Går jag sedan över till den fördelning som gäller byggandet av länsvägar finner jag att Stockholms län får en fyrdubbling från 6,1 till 24,5 miljoner år 1974. Denna ökning är inte anmärkningsvärd i och för sig. Vad som är anmärkningsvärt är att den sker under samma period som totalanslaget för hela landet minskar från 152,5 till 88,7 miljoner kronor. Uppsala län får en minskning från 6,8 till 2,1 miljoner, Kronobergs län från 7,4 miljoner till 1 miljon, Kalmar län från 4,1 till 1,7 miljoner, Hallands län från 8,8 till 1,5 miljoner och Älvsborgs län från 13,9 till 2 miljoner kronor. Göteborgs och Bohus län får en ökning från 7 till 8,5 miljoner, under det att Kopparbergs län och de fem Norrlandslänen tillsammans skall planera under den förutsättningen att medelstilldelningen minskar från 48,1 miljoner kronor 1970 till 16,1 miljoner kronor 1974. För dessa län innebär det en minskning med två tredjedelar. Herr talman! Får jag upprepa: Det ligger i sakens natur att en växande befolkningskoncentration reser krav på en utbyggd och ändamålsenlig trafikapparat. Det är självklart att sådana krav skall tillgodoses, men det är inte självklart att ett tillgodoseende av dessa behov skall möjliggöras genom att andra områden skall tvingas avstå från helt nödvändiga vägbyggen. Jag vill påminna om att genomförandet av kommunsammanslagningen i många fall kommer att innebära en centralisering av de kommunala servicefunktionerna. För ytterbygdernas folk är det angeläget att ha ett vägnät som möjliggör för dem att snabbt komma in till kommuncentrum. Det finns skäl att erinra om att det efter sammanslagningen kommer att finnas Norrlandskommuner där avståndet, enkel väg, kan uppgå till inemot 25 mil. Det är ytterlighetsfall — jag medger det — men 8—10 mil blir inte alls ovanligt. Och hur var det — gjorde inte riksdagen ett uttalande om nödvändigheten av en vägupprustning i samband med att den fattade beslutet om grundskolereformen med tanke på barnens möjlighet att komma till och från skolan, vare sig det var fråga om daglig pendling eller veckopendling?

Märk väl att det är fråga om en minskning jämfört med de medel som tidigare utgått och alltså inte om en mindre ökning i dessa områden än i de snabbast växande områdena.

Enligt den utredning som vägverket hänvisar till innebär alltså koncentrationen en direkt fördyring. Vi vet alla att företrädare för regeringen i skilda sammanhang — och i synnerhet då under sina Norrlandsbesök — beklagar den rådande utvecklingen och säger sig vilja göra allt för att få en annan ordning till stånd. Man säger sig behöva mer insyn, mer inflytande och fler instrument för att kunna styra utvecklingen. Men när det gäller investeringar i vägar — investeringar av grundläggande natur — pekar utvecklingen åt det håll som jag har angivit. På detta område är ju fördelningen helt ett resultat av central styrning. Fördelningen måste helt enkelt ses som ett resultat av regeringens politiska vilja. Då vill jag fråga: Vad väntar sig regeringen av det enskilda näringslivets företrädare om den själv sänker ambitionsgraden för stora delar av landet på det sätt som flerårsplanen för vägbyggandet är ett uttryck för? Trots påstötningar här i riksdagen och i den offentliga debatten, bl.a. från vårt håll, har regeringen inte gått med på att inför riksdag och allmänhet redovisa sin regionaloch lokaliseringspolitiska målsättning. Intill dess att så sker har vi skäl att uppfatta avvägningen av de grundläggande investeringar som vägbyggandet utgör som ett uttryck för denna målsättning. Nej, det råder inget tvivel om att lokaliseringspolitiken måste samordnas med en allmän samhällsplanering som vilar på en fast målsättning. Detta är en förutsättning för att vi skall klara en bättre regional balans. Har man en fast målsättning som utgångspunkt får man sedan inte tveka att använda olika medel. Man kan tänka sig att använda också de traditionella ekonomiskt-politiska medlen selektivt. Tag t.ex. de kre ditpolitiska åtgärderna. Vi är väl alla ense om att när vi har klara tendenser till överhettning i ekonomin måste samhället börja använda bromsarna. Men de nuvarande =<kreditrestriktionerna drabbar på samma sätt både i de områden där alla resurser är till fullo utnyttjade och i de områden där den ekonomiska aktiviteten är låg och människor går arbetslösa. Problemet gäller kreditanskaffningen — både näringslivet och kommunerna i dessa områden berörs härav. — Nog borde vi allvarligt undersöka möjligheterna att ge kreditrestriktionerna en selektiv utformning. Det borde vara möjligt att få till stånd en ordning som innebär att krediter till investeringar inom lokaliseringsområdena inte drabbas av det lånetak som situationen i helt andra delar av landet tvingat fram. Sedan jag talat med bankmän, som jag tror kan bedöma de rent praktiska och banktekniska förutsättningarna för ett sådant arrangemang, är jag övertygad om att det här finns möjligheter som vi borde ta vara på.

Herr talman! Det var ett mycket intressant anförande som herr Fälldin höll, och det inrymde många beaktansvärda synpunkter.

Men jag vill understryka vad Thorbjörn Fälldin sade om att det är den enskilda män niskans intressen som bör stå i förgrunden.

I fråga om lokaliseringspolitikens utveckling under årens lopp målade Thorbjörn Fälldin upp en bild som väl var alltför färgad. Om jag inte minns alldeles fel har vi sedan 1964 varit ganska överens om uppläggningen; i varje fall om ramarna har det rått ganska stor enighet. Centern har oftast häktat på en liten reservation om att man borde utreda glesbygdsproblematiken, och regeringen har kanske svarat att en sådan utredning redan pågår på en något mer akademisk nivå och att vi därför inte behöver ha någon speciell utredning. Men dissonanserna och meningsskiljaktigheterna har ju varit mycket små när vi under årens lopp behandlat dessa anslag. Jag tror alltså att det är felaktigt att framställa det hela som om centern skulle vara aktiv och regeringen passiv.

Herr talman! I och för sig är det litet överraskande att en länsgranne måste gå till statskalendern för att få reda på att jag tillhör arbetsmarknadsstyrelsen.

Vi har odiskutabelt en gemensam utgångspunkt i uppfattningen att den enskilde, om det inte är möjligt att ordna sysselsättning för honom och han måste bryta upp från sin hemort och söka arbete i en helt annan del av landet, skall hållas ekonomiskt skadeslös så långt det är möjligt. Vad jag inte förstår är att man anser detta vara en självklar statlig uppgift. Om ett företag har valt att nyetablera i en region där det råder brist på arbetskraft, tycker jag att man borde få räkna in i företagskalkylen också vad det skulle kosta att rekrytera denna arbetskraft. Man kan dra en parallell med rekryteringen av utländsk arbetskraft. I det fallet tar företaget på sig rekryteringskostnaderna och väger in dem i den företagsekonomiska kalkylen. Detta samhällsengagemang och denna ökade aktivitet utgör — det går inte att förneka, herr Martinsson — ett förverkligande av resonemang och synpunkter som sattes 1 förgrunden i skriften Samordnad näringspolitik, som t.o.m. i en vetenskaplig uppsats angivits vara grunden för regeringens handlande i dessa frågor. Det var en skrift som sjöng koncentrationens höga visa. Herr Martinsson försökte jäva mitt påstående om regeringens och socialdemokratins passivitet när det gäller lokaliseringsoch regionpolitik genom att hävda att vi har varit överens. Låt mig då erinra om att vi gjort framstötar som ni har avvisat. Vi krävde att investeringsfonderna generellt skulle få användas i lokaliseringspolitiskt syfte. Det sade ni nej till, och nu har man infört en underlig användning av dem. Vi krävde att man i underlaget skulle ta med rörelsemedel, vi krävde att man skulle vidga området till att avse vissa avgörande servicefunktioner i bygderna, vi har rest krav på en fraktutjämning och vi har krävt att man skulle ändra relationerna för oljepriserna för att den vägen sänka fraktkostnaderna 0. S. V.

Herr talman! Före middagspausen talade herr Martinsson om bristen på samlat program för oppositionen. Det var mycket intressant. Jag tycker det av herr Martinsson visade intresset är rörande. Jag hoppas att herr Martinsson har observerat att de partier som finns inom oppositionen har sina program, och jag hoppas också att herr Martinsson var inne i kammaren under förmiddagen då herr Gustafson i Göteborg mycket ingående redogjorde för det omfattande arbete som inom folkpartiet nedlagts på att vidareutveckla vårt program. Vi har tidigare haft — och har fortfarande — stora delar av vårt program gemensamt med centerpartiet. Herr Martinsson menar väl inte att vi i Sverige till skillnad från vad som är fallet i andra länder skulle vara tvungna att arbeta med just den konstellation som herr Martinsson tänker sig för att vi skall kunna sägas bedriva ett aktivt politiskt arbete? Vi kan se på olika länder ute i världen och konstatera att man före ett val i allmänhet vet mycket litet om hur regeringsprogrammet kommer att se ut. Man talar inte om det, utan varje parti för fram sitt program. Jag tror inte herr Martinsson har något emot att jag erinrar om ett av de färskaste exemplen, nämligen Västtyskland.

Då förmodar jag att herr Martinsson också kan översätta de förhållandena till Sverige och räkna med att vi, liksom man har gjort i andra länder och för resten även här vid tidigare tillfällen, har möjlighet att diskutera ett regeringsunderlag efter ett val och inte behöver skriva valprogrammen med tanke på en framtida regering. Vi har vårt folkpartiprogram, och jag känner mig stolt över att få arbeta för det liberala programmet. Jag kan tillägga att jag är övertygad om att herr Martinsson, om han gör sig besväret att under dessa dagar lyssna på de olika talare som kommer att framträda, med hjälp av de olika bitarna kan få en bild av hur vårt program ser ut. Jag tänkte nu säga några ord om skatter. Vi har i vårt land varit bortskämda med att få nya skatter och få småjusteringar av de gamla skatterna, men någonting som vi inte har varit bortskämda med är att få någon stor omdanande skattereform. Det har vuxit upp en ny generation sedan förra gången, och kanske hinner det växa upp ytterligare en generation innan det blir aktuellt nästa gång. En sådan sällsynt händelse får självfallet inte gälla en produkt som skapas av några internbyråkrater innanför kanslihusets väggar.

Det är ju ändå en fråga som varje människa är intimt berörd av; den rör hennes vardag. Alva Myrdal sade inför den socialdemokratiska partikongressen att vi alla har förståelse för att Sträng naturligtvis måste ransonera nyheterna om så känsliga ting som skattereformen. Nej, det har inte alla förståelse för — tvärtom. Skall det bli ett medinflytande för folket, behövs det information och sakunderlag för en sakkunnig debatt. När vi nu inte har fått någon sammanfattande parlamentarisk utredning, är det endast genom kanslihusets försorg som man kan få tekniska beräkningar och sammanställningar av utredningsmaterial från olika håll samlade till ett skatteförslag. Vi har inte denna gång som i vanliga fall tillgång till den konkreta materian i form av ett remissbehandlat utredningsförslag. Den stora skatteberedningen tycks vara spolad. Familjeskatteberedningen är tydligen också spolad. Nya bitar har dessutom kommit till. Hur kommer de att se ut? De skissartade konturer som hittills har angivits ger verkligen inte mycken konkret vägledning. Vill man ha en verkligt seriös debatt, och säger man alltså ja till folkets medinflytande, eller tänker man göra denna stora fråga till en intern kanslihusprodukt, som en dag bara droppas på riksdagens bord? Det vore inte acceptabelt. Lika litet acceptabelt vore det att som så ofta sker låta regeringen och LO klara frågan. Samhället har också andra grupper att ta hänsyn till, andra människor som vill vara med och ha ett medinflytande. Statsministern sade i dag på förmiddagen att vårt mål är samhällsförändring men att varje steg måste förankras i en demokratisk process. är det en demokratisk process att ingen möjlighet har funnits att se eller att diskutera eller att säga sin mening om alternativa skatteförslag innan de ligger på riksdagens bord? Finansministern har hållit ett par uppmärksammade tal den här hösten, men det behövs bra mycket mera kött på benen innan man ens kan skönja den nya reformen. Att låginkomsttagarnas problem behöver lösas också skattevägen är vi väl alla överens om, och lika obestritt är att det framför allt är de som drabbas av kommunalskatten. Vilket är finansministerns recept i den frågan? Det enda uttalande av honom som jag har kunnat spåra är att det inte bara är ett finansiellt problem utan också i hög grad gäller kommunernas självständighet. Vad menar man då konkret? Skall självbestämmanderätten i kommunerna ytterligare naggas i kanten?

Har regeringen någon annan tanke att klara de tunga kommunalskatterna, eller är det enda receptet att strypa närdemokratin? Att det har utlovats en och samma skatteskala för både gifta och ensamstående tycker jag är mycket glädjande. Finansministerns massiva motstånd tycks nu ha brutits ned på den punkten, och det visar att opposition lönar sig. Men vad den gemensamma skatteskalan kommer att betyda vet vi inte förrän vi känner de övriga komponenterna och känner skalan, och därvidlag är dimridåerna ännu ett hinder. Jag är glad om vi får en individuell beskattning. Det tycker jag är ett fint namn, men namnet är likgiltigt, om det bara är ett nytt namn på samma gamla system. Hur ser t.ex. övergångskonstruktionerna ut? Hur sker det successiva inväxandet i ett nytt system, och hur skyddar man utsatta grupper? Vilka blir konsekvenserna i olika inkomstlägen? Det talas mycket om låginkomsttagarna, och det är bra, men man får inte glömma mellaninkomsttagarna, som redan förut är hårt klämda av marginalskatterna. Balanspunkten, säger finansministern, skall ligga vid 30 000 kronor. Lättnaderna för inkomsttagare mellan 20000 och 30000 kronor skall ligga mellan 300 och 1000 kronor. Men om skärpningen börjar vid 30000 kronor, blir det med de angivna lättnaderna fullständigt horribla marginalproblem. Sanningen är väl att lättnaderna där är så mycket mindre. Men hur mycket mindre? Det finns i vårt land en mycket stor grupp människor som lever sparsamt och verkligen släpar och sliter och som till slut lyckas skrapa ihop ett litet kapital, kanske i form av ett eget hem till sig och sina barn. Varför skulle staten brandskatta just dem? De många små förmögenheterna har samhället stor glädje av. De fungerar som stimulatorer på både sparande och arbetsvilja. Det är därför också rimligt att beskattningen lättas på de små förmögenheterna — på sikt bör den även göras individuell. På större förmögenheter är det lika naturligt att göra en viss skärpning. Jag vill gärna säga det — inte minst som svar på Kjell-Olof Feldts underförstådda insinuation mot folkpartiet häromkvällen i TV. Statsministern har i dag varit inne på samma fråga och på samma sätt sökt att gifta ihop oss i den frågan med en uppfattning som vi inte har. Jag vet inte hur man grundar sina frågor och insinuationer. Enligt de informationer som jag har ifrån den sittande kapitalskatteberedningen finns det verkligen inget underlag för att göra konstellationer av den typen. Men det är klart att en skärpning av beskattningen även på större förmögenheter måste ha sina gränser. Ingen i samhället kan vara betjänt av att stimulera kapitalflykt och undergräva vår ekonomi. På den punkten kan jag helt instämma med herr Sträng och hoppas att statssekreterare Feldt inte kommer att misstolka realistiska hänsyn som också tas av hans egen chef. Men herr Strängs berömvärda lektion i elementär ekonomi förmådde tydligen inte övertyga partikongressen, som beslöt att uttala sig för en väsentlig skärpning av förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen. Betyder det att vi har att vänta mera konfiskatoriska inslag i förmögenhetsbeskattningen än finansministern själv egentligen anser klokt att förorda? Även i fråga om avdragsrätten på lån för villor fick väl finansministern såvitt jag förstår en bakläxa av partikongressen, som drev igenom ett utredningskrav. Jag tror att många som är eller tänker bli villaägare har ett stort intresse av att få veta om de har att vänta inskränkningar i den gamla rätten till avdrag för låneräntor. Kanske finansministern här så småningom kunde ge några upplysande besked? Att det blir en förskjutning mot in direkt beskattning är inte så mycket att säga om. Det är bra och det råder det enighet om. Det betyder också att vi mera närmar oss den fördelning som man har i andra jämförbara länder. Men det vore värdefullt att få besked om det samtidigt görs något åt de otidsenliga punktskatterna. Den där lyxmotiveringen är ju inte längre gångbar. Ingen har i alla fall samma uppfattning som den andra om vad som är lyx. Något jämlikhetsdrag finns det inte heller i punktskatterna. Sakligt finns det många starka skäl emot punktskatterna, men finansiella betänkligheter har hittills gjort att de ändå bibehållits. När momsen ökar har vi väl ett idealiskt tillfälle att lyfta av punktskatterna åtminstone med lika många procentenheter. Kommer det tillfället att utnyttjas? Självfallet tänker jag då inte på punktskatter som har en speciell social och medicinsk motivering. I dag är det få som bestrider att tobaken är ett stort medicinskt problem. De moderna folksjukdomarna cancer och hjärtinfarkt skulle åtminstone delvis kunna begränsas genom minskad rökning. Från samhällets sida borde enligt min mening något göras i den riktningen. Att det går att bryta en uppåtgående kurva för tobakskonsumtionen visar den senaste tidens erfarenheter från USA. Men vad kan samhället göra? Ja, först och främst kan samhället se till att hälsoupplysningen på den här punkten blir förbättrad. Det finns inte minst hos dem som redan röker en negativ attityd till rökningen. Man känner att det vore bättre att låta bli, man röker för mycket, får dålig kondition, har dåligt samvete för att man trots allt fortsätter att röka, och man undrar hur man skall göra rökningen så lite skadlig som möjligt. Men den alldeles dominerande delen av massmedias utrymme åt tobaken gäller reklam och inte konsumentupplysning eller hälsoinformation, och syftet är det motsatta: att få fler att röka mer. Jag vet av egen erfarenhet att konditionen blir förbättrad av att man slutar att röka, men jag ser mycket litet av den upplysningen i den information som lämnas om tobaken. Man får över huvud taget inte reda på olika rökningsformers olika farlighetsgrad. Som bl.a. Fride Antoni visar i sin debattskrift Ekorrhjulet, antyder tobaksreklamen ett nära samband mellan rökning och »det ljuva livet». Antoni säger att annonserna vittnar om ett närmast suveränt förakt för tobakskonsumenterna och deras problem. Hänsyn tas inte till konsumenternas elementära rättigheter, rätten till skydd mot varor som kan vara skadliga. Betygsättningen är hård men verkar ganska rättvis. Kritiken mot tobaksreklamen är inte ny. Den har funnits länge och vuxit i styrka, men reaktionerna från Svenska tobaks AB och från andra berörda har varit mycket långsamma. Självsaneringen kryper fram, sakta och motvilligt. Med alkoholvanorna är det ungefär samma problem. Sociala och medicinska risker är uppenbara, men man fortsätter med den suggestiva reklamen med ungdom i fest och yra och med utsökta spritmärken som ger en doft av den fina världen. Det håller inte med bortförklaringen att konsumenterna av de exklusiva märkena inte är ett socialt problem. Lyxalkoholisten är kanske ett medicinskt eller samhällsekonomiskt problem. Dessutom identifierar sig nog vardagsalkoholisten inte med märket, utan med atmosfären som märket skapar. Det här är bakgrunden till att vi vill ha en utredning om vilka ändringar i tryckfrihetsförordningen som vore nödvändiga för att åstadkomma ett förbud mot reklam för tobak och alkoholvaror, och det är också orsaken till att vi kräver lagstiftning om märkning av tobaksvaror och alkoholvaror med kemisk-teknisk information och med häl sovarning. Varje konsument bör ständigt bli påmind om brukets och missbrukets konsekvenser. , Låt mig till sist återvända ett ögonblick till det här med regeringen och LO. Under många år har vi kritiserat den orimliga kollektivanslutningen till politiskt parti. Det är inte värdigt en demokrati. Men regeringen har aldrig visat förståelse och hänsyn för dem inom LO som har en avvikande politisk färg. Jag antar att vi inte heller i dag kan få ett svar på den gamla frågan: Vad är det för fel på tanken att varje medborgare själv skall få avgöra om han vill gå med i ett politiskt parti och i så fall i vilket? Men den hårda bindningen mellan LO och socialdemokratiska partiet kan också ses från en annan infallsvinkel. Alltid talas det om vad regeringen och LO skall göra. Regeringen, partistyrelsen och landssekretariatet hänvisade man till vid öppnandet av den stora rådslagskonferensen. Men var fanns alla de som står utanför LO:s gränser: tjänstemän, småföretagare, jordbrukare, pensionärer, hemmafruar, studerande? De måste ju rimligen känna sig effektivt utestängda. De tillhör organisationer som är politiskt neutrala och som i varje fall aldrig nämns när det gäller att på det sättet i stort få påverka utvecklingen. Måste inte alla dessa känna sig illa behandlade, utestängda? Ta t.ex. tjänstemännen. De har nyligen varit invecklade med LO i en synnerligen problematisk förhandlingsomgång. De fackliga motsättningarna mellan LO och tjänstemannarörelsen har varit och är ett faktum. En prominent företrädare för tjänstemannarörelsen — inom parentes sagt med hemvist i regeringspartiet — har nyligen utvecklat hur LO demonstrerat en nära nog total brist på förståelse för tjänstemannasidans speciella problem. Om regeringen kopplar så ensidigt till LO, alltså till en av parterna, så måste väl den andra parten med fog känna sig diskriminerad. Hur blir det då med förtroendet för statens förhandlare? Hur blir det med tilliten till regeringen som eventuell överste medlare? Jag vet att det inte minst på tjänstemannasidan finns många människor som går omkring och funderar över denna problematik. Tillspetsningen i förhandlingarna, önskan att i solidaritetens namn lägga sina näsor i blöt på varandras områden, kraven på mera samordning, har ställt problemet med kopplingen = regeringen—LO på «sin spets. Kanske någon från regeringen närmare vill utveckla hur det går till att på en gång både utestänga och famna.

Herr talman! Jag har ingen anledning att i detalj gå in på vad fru Nettelbrandt här anfört, men hon riktade i början av sitt anförande ett angrepp mot mig — det gällde närmast frågan om oppositionens programlöshet — och det vill jag säga något om. Fru Nettelbrandts resonemang gick ut på att man hade tre partier men inget gemensamt program. Man arbetade till dess att valet var vunnet; sedan kunde man ju ändå tillsammans bilda en regering. Ja, sådant kan ju hända i vårt samhälle och även på andra håll, men de svenska väljarna har inte bedömt saken på det sättet. De visade 1968 att de var mera intresserade av ett gemensamt program än av diskussioner om ministerposter och maktpositioner inom den blivande regeringen. Vad sedan situationen i Tyskland angår kan jag inte finna att den på något sätt liknade den situation vi hade här i landet 1968. Den tyska socialdemokratin intog t.ex. en bestämd position i revalveringsfrågan, och den hade också en bestämd mening i den utrikespolitiska fråga som är så aktuell i Tyskland, nämligen förhållandet till Östtyskland. Där visste man redan före valet att de fria demokraterna också intog en bestämd ståndpunkt. Den saken kiargjordes för de tyska valmän nen. När den tyska valmanskåren sedan tog ställning var det därför inget famlande i mörkret. Det finns sålunda ett ganska klent underlag för fru Nettelbrandts tro att man på något sätt skulle kunna applicera de tyska förhållandena på ett svenskt val 1970, eller när man nu tänker sig ett makttillträde. Efter att ha tappat mittensamverkan och tagit avstånd från moderata samlingspartiet vill partierna gå var sin väg och skapa sin egen profil. Att sedan tro att de svenska väljarna helt plötsligt skall acceptera ett regeringsprogram, det verkar orimligt.
Herr talman! Det måste föreligga en missuppfattning. Jag har nämligen inte gjort något angrepp mot herr Martinsson men jag har uttalat ett intresse, som på detta sätt börjar bli ömsesidigt, för herr Martinssons intresse för vårt programarbete. Låt mig med anledning av vad herr Martinsson yttrade om förhållandena i Tyskland säga att det också mellan de två partier, som nu ingår i en regeringsbildning, finns klara motsättningar i väsentliga frågor, bl.a. om den industriella demokratin. Jag är övertygad om att vi kan finna flera sådana frågor, men jag tror trots detta att de har möjligheter att regera tillsammans. Jag hänvisar till att också herr Martinsson ansåg att så var fallet. Herr Martinsson sade vidare att det var ganska klen tröst att hänvisa till Västtyskland. Ja, jag behöver ingen tröst. Jag arbetar för ett parti som jag är stolt över att företräda, inte minst på grund av dess liberala program, som väl står sig. Det håller också på att utvecklas och förbättras på en del punkter, vilket herr Gustafson i Göteborg redan redogjort för. Herr Martinsson lämnade vidare en felaktig faktisk upplysning, nämligen att mittensamverkan skulle ha upphört. Vi har inte upphört med denna samverkan. Den består fortfarande.

Herr talman! Det skulle ha varit frestande att fördjupa sig i fru Nettelbrandts tema om skatterna. Jag har emellertid för en gångs skull inte tänkt tala om skatter. Jag skall därför begränsa mig till några synpunkter på detta område. Först och främst gläder det mig — jag säger det i all vänlighet — att folkpartiets representanter har stramat upp sin syn på skattepolitiken på det sätt som kom till uttryck i fru Nettelbrandts inlägg. Det är värdefullt. Jag kan ansluta mig till hennes resonemang på alla punkter utom en, nämligen när det gäller hennes syn på förmögenhetsskatten. Man kan naturligtvis diskutera var gränserna skall dras i beskattningshänseende för olika stora förmögenheter. Detta kan sägas vara en praktisk avvägningsfråga, och jag skall därför begränsa mig till uttalandet att jag, bl.a. av de skäl fru Nettelbrandt särskilt förde fram, tycker att det i dag vore i princip felaktigt att företa någon skattehöjning vare sig det gäller arvseller förmögenhetsskatterna. Jag delar helt fru Nettelbrandts kritik av socialdemokraternas presentation av sitt skatteförslag, vilket vi i dag egentligen inte vet något alls om. Vi får så småningom veta det. Slutligen vill jag personligen uttrycka ett beklagande över att vi nu förmodligen har att se fram emot något som jag skulle vilja kalla en huggsexa på skatteområdet. Det är beklagligt att vi inte kan återvända till de tankegångar och synpunkter, som förelåg när vi tillsatte 1963 års skatteberedning, varvid man utgick från att vårt skattesystem var så väsentligt för alla medborgare i vårt land att samtliga demokratiska partier om möjligt borde försöka komma överens om det. Jag tror att för det politiska klimatet, för skatteprinciperna och för medborgar na i gemen sådan enighet hade varit önskvärd. Nu ter sig möjligheterna i detta hänseende som totalt obefintliga. Socialdemokraterna har förstört dem genom att underkänna det enhälliga förslag som en gång i tiden förelåg. Jag tycker att det är beklagligt. Herr talman! Jag vill härefter återgå till ett meningsutbyte som ägde rum i förmiddags mellan statsministern och herr Holmberg. Genom att herr Holmberg hade uttömt sin replikrätt kunde han inte gå i svaromål på statsministerns angrepp mot honom, vilket gällde de uttalanden som herr Holmberg hade gjort om brottsligheten. Herr Holmberg hade därvid gjort gällande att många människor i dag känner osäkerhet inför vad som händer på gator och torg. De känner osäkerhet till liv och egendom. Herr Holmberg framhöll att den grova kriminaliteten fortsätter att öka och tyckte att det var anmärkningsvärt att Olof Palme i sitt tal vid den socialdemokratiska partikongressen över huvud taget inte hade berört dessa väsentliga trygghetsfrågor. Mot detta gjorde herr Palme gällande att herr Holmberg i sitt anförande om brottslighetens ökning hade hävdat att polisen delvis var skuld till denna samt att våldsbrotten totalt sett inte hade ökat utan att det i stället var andra brottstyper, framför allt skattefifflet, som hade fått ökad utbredning. Statsministern har fel på alla dessa punkter. Självfallet har inte herr Holmberg sagt, vilket torde framgå av protokollet från förmiddagens debatt, att det skulle vara »polisens fel» att brottsligheten har ökat. Däremot har han, som jag nyss sade, gjort gällande att man från socialdemokratiskt håll icke har ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt problemet att förhindra brott och att skydda laglydiga medborgare. Från den samlade oppositionens sida har vi år efter år krävt ökade resurser för att skapa bättre polisskydd i våra samhällen. Den som vill ha klart för sig vart brottsutvecklingen tenderar behöver bara studera den redovisning över utvecklingen som polisen i Stockholm lämnade i våras. Av den får man en klar bild av vad som hänt, och man finner att brotten blir allt svårare och allt råare. Statistiken visar även att våldsbrotten har ökat. Misshandelsbrotten har väsentligt ökat sedan förra året, brotten mot frihet och frid har ökat och skadegörelsebrotten har också i hög grad ökat. Om skattebrotten har ökat känner jag inte till, då jag inte har kunnat få tag i någon statistik i det hänseendet. även om så vore fallet, vilket jag tycker vore utomordentligt beklagligt, har det emellertid ingenting att göra med rättslösheten på gator och torg och enskilda människors trygghet. Jag tycker att statsministerns överslätande inlägg i själva verket indirekt bestyrker, att regeringen inte vill ägna dessa frågor det intresse som de kräver, den uppmärksamhet som allt flera medborgare fordrar att man skall ägna dem. Herr talman! Till denna höstriksdag har vi blivit lovade över femtio nya propositioner. Av dessa var det alldeles övervägande antalet färdiga då vi för några veckor sedan började vår verksamhet här. Vi har alltså att räkna med ett rätt hårt arbete fram till dess vi skils vid jultiden. Det är bara bra att propositioner behandlas vid höstriksdagen. En fördelning över hela året av riksdagsarbetet medför fördelar. Den ger riksdagen och utskotten bättre möjligheter till noggrann beredning och behandling av ärendena. Slutsatsen av dagsläget borde alltså vara att riksdagen i dag har en bättre ställning än tidigare. Alla vet emellertid, herr talman, att så ingalunda är fallet och att en sådan slutsats är helt missvisande. Riksdagen har aldrig tidigare i praktiken varit så åsidosatt som den är just nu. Regeringen har aldrig visat en sådan brist på respekt för riksdagen och för de spelregler som vår författning har för att garantera och stärka den svenska demokratin. Det är naturligtvis inte underligt att ett parti som suttit vid makten i över 30 år och som vid det senaste valet för första gången fått absolut majoritet i riksdagen gärna identifierar sig med statsbegreppet. Det ter sig då måhända naturligt att det blir partiet som fattar de reella besluten och att regering och riksdag blott har att utöva sina konstitutionella befogenheter för att konfirmera socialdemokratiska kongressbeslut. Partikongressen är som den socialdemokratiska tidningen Arbetet skrev för en tid sedan det socialdemokratiska partiets högsta myndighet och det är den som lägger fast vilken politik partiet skall föra, det må gälla skatter eller sociala reformer. Uppläggningen av årets partikongress, dess genomförande och publiciteten kring den förstärkte intrycket av kongressen som högsta beslutande forum i svensk politik. Samspelet med departementens tjänstemän var perfekt, kanslihuset fungerade som beställningsskrädderi åt kongressen, under lång tid hade lär skräddarsytts material som kunde presenteras till besvarande av partiorganisationernas och partimedlemmarnas många motioner. Det är därför, herr talman, inte besynnerligt att massmedia ägnade kongressen och där agerande departementstjänstemän och statsråd en nära nog unik uppmärksamhet som vi här i riksdagen verkligen inte är bortskämda med. Aftonbladets recension av kongressen är alltså begriplig: »Aldrig har väl riksdagen bevakats lika mycket... Sveriges Radio hade 23 medarbetare i gång vid kongressen, från inrikesredaktionen till familjespegeln... Kongressen var lika viktig som riksdagens förhandlingar.» »I herredagsmän resen icke så fort, vad göras skall är allaredan gjort.> Det är, herr talman, inte bara och inte i första hand med syftning på kongressen som jag återger det här citatet, som vi för övrigt ofta återkommer till här i riksdagen. Även om partiskådespelet ger anledning till vissa konstitutionella funderingar, och även om den maktdemonstration som där ägt rum är oroande med hänsyn till det demokratiska statsskickets vitalitet, är det nämligen i och för sig förståeligt att det starka majoritetspartiets kongress tilldrar sig större intresse än t.ex. minoritetspartiernas stämmor. Nej, herr talman, citatet har en betydligt allvarligare motivering.

Trots att vederbörande propositioner ännu inte har lagts på riksdagens bord har alltså riksdagens och framför allt riksdagsmajoritetens möjligheter att påverka utvecklingen och att redovisa egna alternativ helt kringskurits. Detta är från demokratisk synpunkt «utomordentligt = allvarligt. Handlingssättet är, vågar jag säga, ett uttryck för en upprörande hänsynslöshet gentemot oppositionen; den berövas i praktiken sina möjligheter att utöva författningsenlig granskning av regeringens förslag och att obundet ta ställning till dem. Jag tycker att det finns särskild anledning att uppehålla sig vid den här problematiken, bland annat därför att statsministern själv tycktes vara alldeles blind, alldeles omedveten om dessa problems förekomst när han gjorde sina deklarationer här i förmiddags. En stor del av denna dags debatt har, herr talman, ägnats det sätt på vilket utrikesministern på kongressen redovisade viktiga avsnitt av Sveriges utrikespolitik. Jag skall inte gå in på detta. Jag tycker att det har tjatats nog om dessa frågor. Men den aspekt som jag nu tänker på och som jag åsyftar har inte berörts, nämligen den tvångssituation som regeringen kan försätta oppositionen i då den systematiskt trappar upp politiken på en sådan nivå att oppositionens möjligheter att ställa regeringen till ansvar begränsas av hänsynen till Sveriges vid det här laget rätt skamfilade anseende utomlands. Redan vår kritik av det första steget i Vietnampolitiken — vår nuvarande statsministers demonstration förra våren på Sergels torg — föranledde beskyllningar mot oss för att inte bara springa Förenta staternas ärenden utan också framkalla för landet skadliga sensationer. Sedan kom det andra steget, det plötsliga erkännandet av Nordvietnam som inte minst skakade regeringarna i våra nordiska grannländer och nu sist herr Torsten Nilssons missvisande presentation av vårt Vietnamstöd. Den var klart missvisande, herr talman, inte minst om man tar hänsyn till vad utrikesministern själv sade på den följande presskonferensen. Det var vårdslöst, hur herr Nilsson än försöker bortförklara det. Oppositionen är, om inte regeringen är det, medveten om vilka påfrestningar för vårt anseende och för uppfattningen om vår neutralitetspolitik i världen, i Europa och kanske främst i Norden och vilka risker för en framgångsrik Nordenpolitik som de här stegen har skapat. Den vetskapen kan framtvinga återhållsamhet från vår sida. Vi kan så småningom komma i ett sådant läge — det finns andra stater som kan exemplifiera detta — att vi inte fritt kan utöva vår granskning av regeringens utrikespolitik därför att vi därigenom kan riskera att göra en dålig sak ännu sämre. Även vi har i en demokratisk stat ett utrikespolitiskt ansvar. Redan farhågorna för beskyllningar från regeringssidan om att vi genom vår kri tik skärper omvärldens uppmärksamhet på vad som händer kan verka hämmande på debatten. Jag tycker att betecknande för dessa synpunkter är herr Torsten Nilssons antydan här i eftermiddag, att oppositionen ville av inrikespolitiska skäl medvetet misstolka. Jag tycker att antydningen är oförsynt, herr talman. Vi är medvetna om vilken reaktion utrikesministerns vårdslösa uttalande har förorsakat i Sverige och i utlandet. Jag själv befann mig när uttalandet gjordes i Strasbourg i kretsen av mina kolleger i Europarådet. Vi fick meddelandet via utrikesdepartementets telex. Vi läste innantill från telexremsorna, och vi fick alla den uppfattningen — som var felaktig, det vet vi nu — att det här var fråga om något helt nytt i svensk Vietnampolitik. Att vi läser innantill innebär inte att vi av inrikespolitiska själ vantolkar vad ett statsråd säger. Man kan göra slarviga uttalanden — det gör jag, det gör många av er, det gör vi alla — men man skall kunna stå för dem efteråt. Herr talman! I min reaktion mot regeringens nästan målmedvetna nonchalerande av oppositionen syftar jag emellertid inte i första hand på utrikespolitiken utan framför allt på sommarens näringspolitiska socialiseringsåtgärder, vilka för övrigt kan sägas fullfölja förra årets motsvarande aktivitet. Bildandet av Uddcomb, användningen av det statliga förvaltningsbolaget, inköpet av Kabi med dotterföretag samt förstatligandet av apoteken och av dem ägda företag — allt utgör konkreta åtgärder, som föregripit riksdagsbeslut och i fråga om vilka oppositionens handlingsfrihet i praktiken har satts ur spel. I Uddcombfrågan — för att ta den först — väntar vi fortfarande på regeringens proposition, trots att dess förhandlare redan i början av juli träffade avtal med Uddeholmsbolaget och ett amerikanskt företag. Investeringsbanken fick då gå in som aktieägare och representera staten, men sedan skul le statens aktier föras över till det förvaltningsbolag, till vilket riksdagen heller inte ännu kunnat ta ståndpunkt. Trots detta har Uddcombavtalet fullföljts. I strid med de anställdas önskemål har regeringen beslutat att företagets stora verkstad skall lokaliseras till Karlskrona. Avtal har träffats med Karlskrona stad, som redan den 12 oktober, två dagar efter lokaliseringsbeslutets offentliggörande, satt i gång sprängningsoch röjningsarbete, och i dagarna har huvudentreprenör för själva anläggningen antagits. Men riksdagen har ännu inte kunnat pröva frågan. Vilka möjligheter har — frågar jag och säkert många av mina kolleger här 1 kammaren — oppositionen att säga nej i det läge som nu föreligger? Jag vill därmed inte påstå att oppositionen skulle ha sagt nej till Uddcombs bildande, kanske inte heller till lokaliseringen. Men det är inte det frågan gäller. Den gäller riksdagens och oppositionens handlingsfrihet att på ett meningsfyllt sätt granska projektet och att säga sin mening om det. Sådana möjligheter föreligger inte i dag. Det måste anses helt uteslutet — det skulle i själva verket göra ett löjeväckande intryck och ingen skulle tro på oss — att vi skulle gå på avslagslinjen, då propositionen någon gång i slutet av december kommer att realbehandlas här i kammaren. Det blir ingen realbehandling, herr talman, det blir en ren formalitet, där vi blott har att säga ja vare sig vi finner regeringens beslut — ty det är fråga om ett beslut, inte om ett förslag — galet eller inte. Och vad har nu statsrådet Wickman att säga? Om han går upp i debatten i dag, vilket jag inte vet, framför han kanske andra argument än i somras, då han vid en presskonferens framhöll att man fick »vänja sig vid att ta risker». Herr Wickman sade sig visserligen räkna med att regeringen i fortsättningen skulle underställa riks dagen affärer av denna storlek, men han gjorde samtidigt gällande att detta inte behövdes när man hade Investe ringsbanken och förvaltningsbolaget. Nu hade man ju inte — och har fortfarande inte — förvaltningsbolaget, men det bekymrade uppenbarligen inte statsrådet. Regeringen fick, sade herr Wickman vidare, från fall till fall själv avgöra när affärer av denna typ skall prövas av riksdagen. Det innebär alltså, herr talman, att vi i framtiden får hoppas att herr Wickman och hans kolleger i regeringen skall vara »bussiga» nog att någon gång gå till riksdagen med sina projekt. Risken är bara att den hyggligheten kommer att uppfattas som den meningslösa gest det i själva verket blir fråga om, då presentationen sker sedan projekten väl är låsta. För det är ju, herr talman, precis i den situationen riksdagen i dag befinner sig beträffande Uddcomb. Och nästan likadant är läget när det gäller statens köp av Kabi, som även det presenterades för svenska folket i en regeringskommuniké i början av juli månad. Den 1 oktober övertog staten aktiemajoriteten i Kabi och blev därmed majoritetsägare också till AB Recip och Grummebolagen. Även dessa statens aktier skulle senare överföras till det ännu inte beslutade förvaltningsbolaget. Det i avtalet gjorda förbehållet om godkännande av Kungl. Maj:t och riksdagen får en lätt ironisk innebörd då man fått klart får sig, att förvärvet av Kabi var ett led i ett målmedvetet handlingsprogram, som syftar till en omstrukturering av den svenska läkemedelstillverkningen med Kabi som första och apotekens förstatligande som andra länk i utvecklingskedjan. Redan i juli gjorde statsrådet Wickman nämligen klart för alla som ville lyssna att vid ett förstatligande av apoteken och en anslutning av apoteksföretagen Vitrum och ACO till Kabigruppen en stor statlig sektor skulle kunna byggas upp på läkemedelsområdet kring de redan tidigare befintliga statliga företagen: statens bakteriologiska laboratorium, statens veterinärmedicinska anstalt, militärapoteket och försvarets fabriksverk. Och, herr talman, innan avtalet trätt i kraft har dessa i juli skisserade tankegångar fullt planenligt fullföljts. Beslut har fattats att apoteken och apoteksföretagen skall inlemmas i den statliga sektorn. Jag har alltid varit beredd att diskutera apoteksväsendets ställning i samhället — jag tycker inte att det nuvarande systemet har varit bra. Olika alternativ till den hittillsvarande ordningen kan vara tänkbara. Ett förstatligande är långt ifrån det enda och från mina utgångspunkter långt ifrån det bästa alternativet. Frågan har utretts och vi har med visst intresse — även om det vid lämpliga tillfällen har läckt ut en del om utredningens intentioner — väntat på utredningens resultat. Innan resultat har redovisats och — som det heter i departementets kommuniké — »inom ramen för denna utredning», som alltså inte har redovisats, har i sak träffats överenskommelse om apoteksväsendets uppgående i ett statligt bolag och om samtidigt förstatligande av Vitrum och ACO.

Starkt komprimerat ter sig alltså det komplex som riksdagen nu »förutsättningslöst> skall ta ställning till på följande sätt. 1. Regeringsoch oppositionspartierna i riksdagens kamrar har ännu inte beslutat om det statliga förvaltningsbolaget. 2. Uddcombprojektet, för vilket man redan nu bygger i Karlskrona men som ännu inte underställts riksdagen, skall ägas av förvaltningsbolaget. 3. Kabi som övertogs den 1 oktober — men som vi också saknar proposition om — skall också ägas av förvaltningsbolaget. 4. Kabiköpet utgjorde i sin tur avstamp för nästa socialiseringshopp, nämligen förstatligandet av apoteksväsendet med företagen Vitrum och ACO. Även där saknas proposition. Att de anställda i de berörda företagen i denna planmässigt uppbyggda myrstack inte i förväg har tillfrågats eller orienterats hör till bilden av en målmedvetenhet, som inte hämmas av sådana former som eljest gäller för beslutsfunktionerna och arbetsfördelningen i svensk statsförvaltning. Statsrådet Wickman och hans kolleger i regeringen måste vara medvetna om att oppositionspartiernas möjligheter att nysta upp den härva som regeringsförhandlarna har bundit är så gott som helt obefintliga. Vi har helt enkelt ställts inför fait accompli — ett fullbordat faktum — och berövats en av oppositionens mest elementära rättigheter, nämligen att kunna redovisa alternativ. Jag upprepar, herr talman, att förfaringssättet vittnar om bristande respekt för demokratiska spelregler och om en självrådighet och maktfullkomlighet, som man inte borde ha kunnat vänta sig ens av en stark socialdemokratisk regering. Förfaringssättet rimmar illa med de stolta och högstämda deklarationer om demokratins ansvar och skyldigheter som statsminister Palme för några timmar sedan gjorde in för en andäktigt lyssnande andra kammare. Och det vittnar än mindre om respekt för vår konstitution att man viftar bort hänvisningar till riksdagens prövning med orden: »Man får vänja sig vid att ta risker.» Saken blir inte bättre genom tillägget att det i själva verket inte spelar så stor roll att man tar sådana risker, eftersom — jag citerar åter herr Wickman — »det med nuvarande majoritetsförhållande i riksdagen inte finns någon risk för att riksdagen säger nej». Och tillägget: >För en minoritetsregering kunde det vara svårt, om den inte hade investeringsbanken och förvaltningsbolaget», är nästan sublimt. Generös kan man inte precis beskylla statsrådet Wickman för att ha varit i dessa uttalanden. Jag tycker ändå att han borde ha kostat på sig att åtminstone uppehålla skenet av att riksdagen i nådens år 1969 har någon befogenhet och att ge oppositionspartierna i varje fall någon möjlighet att visa att de befinner sig i minoritet genom att få sina alternativ nedvoterade. »Ord är ömtåliga», deklarerade statsminister Palme i förmiddags. »Var aktsam om orden!» sade han. Ja, den uppmaningen kan verkligen returneras. Just nu debatteras vår demokratis vitalitet runt om i landet. Inte minst många av de unga menar att demokratin fungerar dåligt, att besluten fattas över huvudena på väljarna, att väljarnas reella möjligheter att påverka händelseutvecklingen är nästan obefintliga. Man känner främlingskap. Man vill 1e vandegöra demokratin, man vill vara med och påverka handlandet. Statsminister Palme uttalade sin sympati för dessa strävanden, och det kan jag också göra. Det borde därför vara ett gemensamt intresse för oss alla att försöka vidga och inte begränsa medansvar och medbestämmanderätt och att berika våra debatter, inte stympa dem. Regeringens handlande och gärningar präglas trots allt fagert tal uppenbarligen av ett motsatt tänkande. Herr talman! Det är inte herr Wickmans och inte regeringens pengar, som ni handskas med när ni gör era transaktioner bakom lyckta dörrar med de förbehåll för riksdagens godkännande som ni inte menar något med. Det är andras pengar, pengar som hela svenska folket har varit med om att jobba ihop. Det är ju bl.a. därför som vi i våra grundlagar velat skapa garantier för att riksdagen som företrädare för hela folket skall ha avgörandet i sin hand. Det står regeringen fritt att se till att dessa regler ändras. Ni har majoriteten — det vet vi och det vet ni. Ni kan i grundlagberedningen verka för att även formellt begränsa riksdagens medbestämmanderätt, om ni vill göra det och om ni vill redovisa behovet av ökad rörelsefrihet. Men om ni vill det, skall det också ske öppet och inte på det sätt jag här har påtalat. En skendemokrati av det slag som de av mig angivna projekten pekar på har vi verkligen ingen användning för. Herr talman! Det är långt ifrån uteslutet att det utan tvivel tungrodda granskningsförfarandet, som våra grundlagar förutsätter som bakgrund för riksdagens utgiftsbeslut, kan utgöra en värdefull garanti mot förhastade och illa genomtänkta transaktioner. Det finns exempel på regeringsinsatser på det näringspolitiska fältet som inte präglas av sakkunskap, erfarenhet, förutseende och verklighetssinne. Man kan fråga sig, hur många projekt som icke förts vidare med hänsyn till vetskapen om att de måhända icke skulle ha stått sig i riksdagens öppna och verklighetens hårda granskningsdager. Den »drive» som nu pågår inom industridepartementet med kringresande uppköpare av enskilda företag i lämpliga strategiska positioner kan — därom råder inget tvivel — medföra betydande risker för sänkt effektivitet, bristande konkurrensförmåga, sämre utnyttjande av våra gemensamma resurser och underlåtna eller hämmade enskilda initiativ. Vi har inte råd med sådant i dag. Den offentliga redovisningen och realbehandlingen inför riksdagen får därför inte sättas ur spel. Det förfaringssätt som tillämpats framför allt under det senaste året — olika statliga företag har i skydd av den privaträttsliga bolagsformen bedrivit sin egen inköpsverksamhet och sin egen socialiseringspolitik — har påtagliga inbyggda risker som ger anledning till oro både inom oppositionen och på regeringssidan. Herr talman! Något mindre av övermod, något mindre av självtillräcklighet och något mer av hänsyn och självkritik skulle med säkerhet vara till fördel inte bara för regeringen utan också för vår ekonomi och vår sysselsättning i framtiden. Finns det inga slavar på triumfvagnen som viskar i regeringsledamöternas öron: Memento mori! Tänk på att du är dödlig!

Herr talman! Jag vill bara med några ord beröra ett par saker i början av herr Bohmans anförande. Om jag inte hörde fel sade herr Bohman att folkpartiet har stramat upp sig i skattefrågan. Jag vet inte riktigt om vi har en gemensam terminologi, men folkpartiet har under en lång tid haft en konsekvent linje i skattefrågan. Om det är det herr Bohman menar när han säger att vi har stramat upp oss — vi har i så fall stramat upp oss oupphörligen — har jag ingenting att invända. Herr Bohman sade vidare något som jag tyckte var mycket glädjande, nämligen att han kunde instämma i vad jag sade på egentligen alla områden utom beträffande förmögenhetsbeskattningen. Jag förutsätter att jag har tolkat herr Bohman rätt då jag alltså nu med stor glädje inregistrerar bl.a. två saker: för det första att herr Bohman i likhet med mig vill ge hög prioritet åt en lösning av frågan om kommunalskatterna och för det andra att herr Bohman och jag är ense om att också ge hög prioritet åt frågan om den individuella beskattningen. Av den enda inskränkning herr Bohman gjorde kan man slutligen även dra slutsatsen att det var riktigt, som jag sade tidigare i polemik mot bl.a. statsministern och Kjell-Olof Feldt, att vi följer olika linjer när det gäller förmögenhetsbeskattningen.
Herr talman! Om fru Nettelbrandts förra inlägg var uttryck för en konsekvent linje i folkpartiets skattepolitik, hälsar jag det med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Jag vill ta upp en ytterst angelägen fråga. Den gäller de aktuella problemen på hyresoch bostadsmarknaden. Enligt 1965 års bostadsräkning är 345 000 lägenheter i tätorterna i behov av sanering. Till detta kommer att drygt en halv miljon bostäder saknar moderna bekvämligheter och är i behov av upprustning. Ingen kan påstå annat än att det är nödvändigt med en utökad sanering, i synnerhet som avgången av gamla lägenheter tidigare skett relativt långsamt. I flerfamiljshus har endast drygt 5 000 lägenheter per år bortsanerats under en 20-årsperiod. Men undersökningar har också visat att ett rätt stort antal äldre fastigheter inte kan betraktas som saneringsmogna, utan att en modernisering och upprustning skulle ge möjligheter till goda lägenheter till någorlunda hyggliga hyror. Förändringarna i hyreslagen nyligen har givit fastighetsägarna ökade möjligheter att vidta sådana moderniseringar och upprustningar och få betalt för sina kostnader fullt ut. Dessutom har de statliga lånemöjligheterna för såda na upprustningar betydligt förbättrats; det skall t.o.m. kunna lämnas förskott till dylika moderniseringar. Vi har alltså nu givit möjligheter till en sådan upprustning, vilket är ytterst glädjande. Man kan inte skylla ifrån sig och säga att det inte finns ekonomiska resurser eller andra förutsättningar till förbättringar. Under många år har från fastighetsägarhåll kraftigt påtalats att hyresregleringslagen har förhindrat en vittgående upprustning av det äldre bostadsbeståndet. Nu när hyresregleringslagen tillåter inte bara inre utan även yttre reparationer att slå igenom i hyrorna finns det inget skäl att inte starta ett moderniseringsoch upprustningsarbete i det äldre fastighetsbeståndet. Det är också önskvärt att en reparationsdrive kommer i gång, i synnerhet som många ekonomiskt svagare bostadskonsumenter skulle vara tillfredsställda med en sådan lösning av bostadsproblemet. Hyrorna i det nya bostadsbeståndet kan för stora grupper vara svåra att betala, särskilt för dem som inte har möjlighet att få familjebostadsstöd eller pensionsbidrag. Många av de äldre fastigheterna är också belägna i städernas centrum, och man kan därför i en hel del fall inbespara höga kostnader för resor till och från arbetet. Men beklagligt nog har — trots de ekonomiska förutsättningar som Ööppnats för moderniseringar och reparationer — det inte iakttagits något större intresse för sådant omändringsarbete. Det sker i mycket liten utsträckning över hela vårt land önskvärda förbättringar i den äldre stadsbebyggelsen, detta trots att man kan konstatera att där sådana genomgripande reparationer ägt rum hyresgästerna har funnit sig i att hyrorna väsentligt höjs. Det har ändå för dessa boende blivit en avsevärd standardhöjning, och rimliga moderna omändringar har kunnat tillfredsställa deras behov utan att man därför kommit upp i hyreskostnader som varit oskäli ga. Jag har många exempel som visar att man efter en sådan genomgripande reparation kunnat få en fullt upprustad bostad till 10—15 kronor lägre hyra per kvadratmeter än en modern bostad, och det betyder oerhört mycket. Avståndet till hyran i de nya moderna lägenheterna har alltså varit väsentligt. För familjer, boende i saneringshus, har en uppflyttning till dessa förbättrade äldre bostäder varit av värde. Fastighetsägarna har emellertid i allmänhet gått en annan väg. De är i stor utsträckning i färd med att begära rivningstillstånd för mycket goda fastigheter. Skälet är att man vill sälja fastigheterna till höga priser och till producenter som i första hand är inställda på att i dessa centralt belägna fastigheter installera kontor och affärslokaler och i ringa utsträckning bostäder. Länsarbetsnämnderna och de kommunala myndigheterna kan förhindra sådana omotiverade rivningar och gör det också i viss utsträckning, men trycket på dessa myndigheter blir allt större, och vissa fastighetsägare försöker gå myndigheterna i förväg genom att tömma lägenheterna. Detta sker ofta genom märkliga uppsägningar med motiveringar som den oerfarne hyresgästen knappast kan ha kännedom om. När fastigheten är tom blir det nya påtryckningar på myndigheterna och krav om snara rivningstillstånd. Bostadsbristen ökar, och rivningsraseriet tilltar. Tillgången till de äldre och billigare bostäderna blir allt mindre, och de ekonomiskt svagare hyresgästerna kommer ordentligt i kläm. Samtidigt gör man i pressen ofta påpekanden om att sådana äldre halvmoderna eller i vissa fall moderna lägenheter borde ställas till ungdomarnas och de ekonomiskt hårdast pressade bostadskonsumenternas förfogande. Det resonemanget håller inte i dag. Det blir allt mindre tillgång till sådana lägenheter. De stora öppna rivningstomterna i städernas centrum talar sitt tydliga språk liksom de tomma fastigheterna, som är ett hån mot hyresgästerna. Man väntar där endast på rivningstillstånd och snabb försäljning till hugade spekulanter. Den 1 september i år fanns det inneliggande ärenden, gällande oprioriterade byggnadsföretag, för inte mindre än 7371 miljoner kronor. Det kan jämföras med att det den 1 september 1968 låg inne ärenden för 2173 miljoner. Den största posten gäller bostadshus utan statslån, 3105 miljoner, och därefter affärshus, 2310 miljoner kronor. Det är siffror som visar att de inre delarna av städerna i stor utsträckning förvandlas till i första hand affärscentra. De dyra tomtköpen kommer att innebära att de bostäder som där möjligen uppförs blir oåtkomliga för vanliga löntagare. I det läge där vi befinner oss, med stor bostadsbrist speciellt i tätorterna, är det nödvändigt med en översyn av dessa förhållanden och en hård åtstramning när det gäller omotiverade och obehövliga fastighetsrivningar. Alla gläder vi oss över att den verkliga slummen försvinner. Här finns ingenting att kompromissa om. Men det är viktigt att möjligheterna till modernisering och förbättring av äldre bra fastigheter tillvaratas, inte minst nu, när ekonomiska förutsättningar finns att i hyran räkna in såväl yttre som inre reparationer. Då detta i dagens läge är brådskande vill jag rikta en vädjan till inrikesministern att bevaka nuvarande förhållanden på bostadsoch hyresmarknaden och skärpa tillståndsgivningen för rivning av värdefulla, bra fastigheter. Slutligen vill jag till regeringen framföra ett tack för att man nu kommer att lägga fram ett förslag till en vanhävdslag för fastigheter. Den behövs i dagens läge — det visar inte minst många fall nästan dagligen där vederbörande helt enkelt går förbi den nuvarande lagen. En vanhävdslag är av stor betydelse, och det initiativ som här har tagits hälsar jag som sagt med tillfredsställelse.